Herr talman! Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att verkställa beslutet om en helikopterenhet till den svenska insatsen i Afghanistan under 2009. Regeringen upplyste i propositionen Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan om att det svenska bidraget framöver även skulle komma att bestå av en helikopterenhet med sjukvårdstransportförmåga. Det är regeringens ambition att detta ska kunna göras så snart som möjligt. Redan i samband med det sammansatta utrikes och försvarsutskottets behandling av propositionen kunde det emellertid konstateras att den avsedda helikopterenheten skulle komma att försenas avsevärt. Förseningen beror på att helikopterbataljonen är inne i en omställningsperiod där personaltillgången, personalens utbildningsstatus och materielens status i nuläget inte medger att en helikopterenhet sänds till Afghanistan. En insats kan därför bli verklighet först så snart en sådan enhet är utrustad och utbildad för ändamålet. Helikopter 10 B är det enda system som har utrustats för uppgiften. Innan konstruktionsproblemen i systemet är åtgärdade och personalen är färdigutbildad finns det av naturliga skäl ingen helikopterenhet att skicka. Ett utnyttjande av helikopter 4 innebär inte en möjlig lösning i det omedelbara perspektivet. Det bedrivs ingen verksamhet med helikopter 4 i dag. Det innebär dels att det inte finns någon utbildad personal, dels att materielen inte är i stånd att användas. Därutöver saknar helikopter 4 utrustning som är av betydelse vid insatser av den förevarande karaktären. Den successiva uppbyggnaden av Försvarsmaktens helikopterkapacitet är en högt prioriterad fråga för regeringen. Av den anledningen tillsatte regeringen den 18 december 2008 en särskild utredare för att se över hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska bibehållas respektive förbättras. Utredaren ska presentera en delrapport om helikopter 4 den 30 juni i år. Därefter kommer regeringen att ta ställning till detta helikoptersystem. Slutrapporten kommer att presenteras den 1 mars 2010. Herr talman! För protokollet: Allan Widman har inte möjlighet att närvara i den här debatten av viktiga personliga skäl. Då Allan Widman, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade förste vice talmannen överläggningen avslutad.